Herr talman! När vi nu skall behandla detta betänkande om Nord-Malt AB:s mälteri i Söderhamn och dess framtid, måste jag tyvärr först konstatera att det är ett något märkligt aktstycke som näringsutskottet har åstadkommit. Man får lätt uppfattningen att de stora strukturfrågorna — varv, teko, stål osv. — så engagerar utskottet att frågor av litet mindre dignitet kommer något i skymundan. Det är givetvis att beklaga, eftersom även mindre frågor många gånger har stor betydelse för den bygd eller region som berörs. Innan jag kommenterar utskottsskrivningen kan det vara på sin plats att jag helt kort klargör bakgrunden till motionskraven. Tillkomsten av mälteriet i Söderhamn berodde uteslutande på riksdagsbeslutet 1965 om införande av mellanöl. Under andra delen av 1960-talet steg av den anledningen maltförbrukningen mycket snabbt — från ca 35 000 ton till 65 000 ton per år. För att tillgodose det ytterligare behov som väntades under 1970-talet byggdes 1972 maltfabriken i Söderhamn med en årskapacitet på ca 30 000 ton. Placeringen bestämdes helt av lokaliseringspolitiska skäl. Av anläggningskostnaden på 20-25 milj.kr. har statligt stöd — lån och bidrag i olika former — utgått med närmare 18 milj.kr. Det mellanölsförbud som vi har fattat beslut om kommer att innebära att maltförbrukningen i landet minskar med ca 30 96 till 38 000 ton per år. Med en mindre tillbyggnad i Söderhamn för mellan 4 och 5 milj.kr. skulle mälteriet där få en kapacitet som i stort sett tillgodoser hela landets maltbehov. Herr talman! I detta läge fattar den statliga öljätten Pripps beslut om att bygga ett nytt mälteri i Bromma till en kostnad av ca 50 milj.kr. och med en årskapacitet på ca 37 000 ton.. Det gör man trots att det redan finns ett inarbetat, fullt modernt mälteri med tillräcklig kapacitet, och trots att Pripps erbjudits att förvärva aktiemajoriteten i Nord-Malt eller också teckna ett långsiktigt leveransavtal. Till bilden hör att Bryggeri AB Falken år 1976 köpte Sundsvalls Ångbryggeri AB och Sundsvallsbryggerier AB; alla ingår numera i Prippskoncernen. De tog tillsammans nära 6 700 ton malt från Nord-Malt, vilket motsvarade 34 96 av företagets försäljning på den svenska marknaden. Det inträffade har givetvis ytterligare minskat :underlaget för mälteriet i Söderhamn. Det innebär också att Pripps i dag har 73 96 av den svenska ölmarknaden. Det råder med andra ord en monopolsituation i dagens läge. Jag menar att det mot denna bakgrund måste vara ett samhällsekonomiskt vansinne att ett statligt företag genom en investering i ett nytt mälteri för ca 50 milj.kr. äventyrar driften och sysselsättningen vid ett företag som av regionalpolitiska skäl etablerats i stödområdet och dessutom erhållit så betydande lokaliseringsstöd. Därmed blir också de utanför Prippskoncernen stående bryggerierna nödsakade att köpa sin malt av den största konkurrenten som -— vilket jag tidigare nämnde — redan har 73 96 av den svenska ölmarknaden. Alternativet blir att vara helt beroende av de skiftande importmöjligheterna med de vanskligheter som detta innebär. Konkurrensläget för de mindre, fristående bryggerierna försämras därmed i så hög grad att det kan ifrågasättas om fri konkurrens över huvud taget i fortsättningen är möjlig. Herr talman! Nu hade man ju trott att näringsutskottet skulle ha reagerat mot ett sådant tillvägagångssätt från ett statligt företag och även — det vill jag tillägga — mot den inställning som budgetministern i tidigare debatter i denna fråga har givit uttryck för här i riksdagen och som märkligt nog helt sammanfaller med Pripps agerande. Men detta berörs inte med ett ord. I stället skriver utskottet: ”Utskottet utgår liksom industriministern från att Nord-Malt inte skall behöva drabbas av allvarligare svårigheter under den tid som återstår innan det finns underlag för mera långsiktiga överväganden om maltproduktionen. Liksom industriministern vill utskottet också beteckna det som ett självklart mål att man så långt möjligt räddar sysselsättningen vid företaget.” Med detta, herr talman, avstyrker utskottet de båda motionerna. Jag tycker att det är att göra det litet för enkelt för sig. Den saken är fullständigt klar, att man inte räddar några jobb vid Nord-Malt med en välvillig utskottsskrivning. För det fordras helt andra åtgärder. Nu har Pripps redan börjat att bygga sitt mälteri. Man har helt enkelt nonchalerat de uppfattningar som industriministern tidigare givit uttryck för, nämligen om det lämpliga i att Pripps väntar med sin investering tills den tillsatta bryggeriutredningen är klar med sitt ställningstagande. Men, som sagt, den uppfattning som industriministern har fört till torgs har man inte tagit någon som helst hänsyn till. Herr talman! Nu måste Nord-Malt och sysselsättningen för de 30-35 människor som arbetar där räddas på annat sätt, och det blir en uppgift för bryggeriutredningen, som jag också pekar på i min motion. Jag skriver där: ”I sitt handlande har staten ett övergripande ansvar för att maltproduktionen organiseras på ett samhällsekonomiskt försvarligt sätt i enlighet med gällande regionalpolitiska riktlinjer och under förhållanden som inte onödigtvis hindrar en fri konkurrens. Mot den bakgrunden måste staten också ta sitt ansvar för mälteriet i Söderhamn. Den nyligen tillsatta branschutredningen för bryggeriindustrin bör kunna utforma förslag till konkreta åtgärder.” Mot den bakgrunden föreslås i motionen att riksdagen hos regeringen anhåller att den nyligen tillsatta branschutredningen för bryggerinäringen får i uppdrag att beakta vad som ss i motionen. Det tycker jag, herr talman, är ett rimligt krav mot bakgrunden av den redogörelse jag nu har lämnat. De tankegångar som förs fram i motionen 1317 av mig och övriga sledamöter på Gävleborgsbänken sammanfaller i stort med vad som förs fram i motionen 1299 av Gunnel Jonäng m.fl. Med anledning härav har vi kommit överens om att samordna våra yrkanden. Mot den bakgrunden föreslår vi att riksdagen med anledning av motionerna 1977 78:1317 beslutar hos regeringen anhålla att den nyligen tillsatta branschutredningen för bryggerinäringen får i uppdrag att beakta vad i motionerna anförts om åtgärder för att trygga fortsatt drift vid Nord-Malt AB i Söderhamn. Detta yrkande har utdelats i bänkarna. Jag vill, herr talman, yrka bifall till det förslaget. Till sist vill jag erinra om att konsekvenserna av ett alkoholpolitiskt beslut som vi fattat här i riksdagen kan bli att 30-40 människor blir arbetslösa inom stödområdet och i en region som redan tidigare är hårt drabbad. Som jag ser det är det vår självklara plikt i den här kammaren att rädda detta företag. En första markering av sin anslutning till detta synsätt kan riksdagen nu göra genom att stödja det framförda förslaget.

Herr talman! Inom centern i Gävleborgs län har vi arbetat intensivt med frågan om Nord Malts mälteri för att söka åstadkomma en positiv utveckling för Nord-Malt och de anställda där samt därmed också för Söderhamnsbygden. Vi har genom uppvaktningar och samtal med berörda statsråd, genom samtal med företagsledning och anställda samt genom frågor och motioner här i riksdagen sökt medverka till en framtid för Nord-Malt. Söderhamnsbygden befinner sig i ett besvärligt sysselsättningsläge, med företagsnedläggningar och personalinskränkningar på viktiga sektorer. Nord Malt med sina ca 30 anställda behövs i Söderhamn, och de anställda måste kunna känna trygghet i sitt arbete. Vi har således en omsorg om framtiden för Nord Malt och de där anställda. Men frågan om Nord-Malts framtid och byggandet av ett nytt mälteri för Pripps har också en principiell karaktär. Skall ett statligt ägt företag som Pripps få agera så samhällsfientligt som nu har skett? Byggandet av ett nytt mälteri i Stockholm är en kapitalförstöring av stora mått och därj förstöring av samhällets medel, eftersom statligt lokaliseringsstöd har utgått till Nord-Malt. Marknadsläget för Nord-Malt har i grunden förändrats genom att Pripps köpt upp flera andra bryggeriföretag och genom Pripps beslut att bygga ett nytt mälteri. Huruvida byggandet av mälteriet ur företagsekonomisk synpunkt är en felinvestering eller ej återstår att se, men enligt uttalande av Pripps direktör räknar Pripps med en minskning i försäljningen av maltdrycker på 15 96 under ven: Det kan således uppstå stora problem för Pripps. De 50 miljonerna för”mälteriet hade kanske kunnat användas bättre? Dessutom är de kalkyler som visar att det är ekonomiskt fördelaktigare att bygga nytt mälteri missvisande, då man jämför ett nybygge i Stockholm med ett nybygge i Söderhamn. Detta är orimligt, eftersom lokaliteter redan finns i Söderhamn, byggda så sent som för sex år sedan Industriminister Åsling har på ett tidigt stadium engagerat sig i Nord Maltsfrågan och klart insett att frågan om byggandet av ett mälteri i Stockholm måste bedömas ur såväl företagsekonomiska som regional-, sysselsättningsoch samhällspolitiska synpunkter. Han insåg också behovet av en analys av hela bryggeribranschen mot bakgrund av den koncentration som Olle Östrand talade om och som Pripps uppköp av bryggerier har lett till. Industriministern tillsatte därför en utredning om bryggeribranschen som skulle arbeta skyndsamt. Industriministern förutsatte när direktiven publicerades — och med tydlig adress till Pripps — ”att man inom bryggeribranschen om möjligt skulle skjuta på viktigare ställningstaganden i avvaktan på branschutredningen”. Men Pripps tog ingen notis om detta utan satte sig över utredningen och beslöt strax efteråt att bygga nytt mälteri. Budgetministern framhöll i riksdagen: ”Jag förutsätter att styrelsen noga prövar alla aspekter, också samhällsekonomiska och regionala — ——.” Också det yttrandet nonchalerade Pripps. Byggande av mälteri i Stockholm strider uppenbart mot samhällets ekonomiska och regionala intressen. Herr talman! Jag anser inte att näringsutskottets behandling av motionerna om Nord Malt är tillfredsställande. Man räknar upp en massa ord, fakta och referat, men i sakfrågan har man mycket litet att säga. Man instämmer visserligen med industriministern och betecknar det som ett självklart mål att man så långt möjligt skall rädda sysselsättningen vid Nord-Malt. Det är självklart, men det är ett uttalande som egentligen inte förpliktar till någonting. Jag ser mycket allvarligt på det faktum att dessa motioner, och över huvud taget hela frågan om Pripps nybyggnad av ett mälteri och därmed Nord Malts framtid, inte får en reell behandling. Pripps styrelse är företrädd både i budgetdepartementet, som handlägger bryggerifrågor, och i näringsutskottet. Borde inte utskottet för balansens skull ha bett Nord-Malt komma till utskottet för att där få komma till tals? Jag har mycket svårt att förstå att ett utskott skriver så passivt som man har gjort här. Hur kan man acceptera att ett till 60 96 statligt ägt företag som Pripps helt nonchalerar vad som sägs från regeringshåll? I motionen framhåller jag tillsammans med mina partikamrater på länsbänken att ett statligt företag bör ta sitt samhällsansvar och pröva sina beslut mot samhällets sysselsättningsoch regionalpolitiska värderingar. Utskottet har inga synpunkter på detta och kommenterar inte heller yrkandet i motionen 1299 om att staten bör se över sitt engagemang i Pripps och ta ansvar för Nord-Malts framtid. Det aktuella läget är att Nord-Malt fått temporär kreditgaranti på 2 miljoner — det är kortsiktigt fram till augusti. Dessutom har Nord-Malt fått anstånd med vissa räntor till 1978. Framtiden är mycket oviss. Om Pripps mälteri byggs blir situationen prekär. Då är det bara en reglering av exporten som kan rädda Nord-Malt. Utredningsmannen kommer inom kort till Nord-Malt för genomgång. Det säger sig självt att det är mycket olyckligt att Pripps inte har velat avvakta utredningen innan man beslöt om byggnad av mälteriet. Det hade varit till fördel för alla parter om man hade kunnat få en helhetsbild av bryggeribranschen innan några åtgärder vidtogs. Det hade naturligtvis också varit till fördel för Pripps goodwill om man hade handlat på det sättet. Gävleborgs län har mer eller mindre engagerat sig i frågan om Nord-Malts framtid, och det är uppenbart att många har svårt att förstå hur ett statligt företag kan få agera så som Pripps har gjort. Man har redan i radio och press uttryckt viss besvikelse över näringsutskottets ställningstagande, eller rättare sagt brist på ställningstagande. Olle Östrand har här i kammaren också arbetat ivrigt med frågan om Nord Malt. Vi har nu, som Olle Östrand framhöll, tillsammans framställt detta skriftliga yrkande som har delats ut till ledamöterna. De är inte särskilt långtgående; det är en mycket mjuk skrivning. Vi hemställer att riksdagen beslutar anhålla hos regeringen att den nyligen tillsatta branschutredningen för bryggerinäringen får i uppdrag att beakta vad i motionerna anförts om åtgärder för att trygga fortsatt drift vid Nord-Malt AB i Söderhamn. Jag vädjar till kammarens ledamöter att stödja vårt skriftligt framlagda yrkande, och jag yrkar bifall till detta.

Herr talman! Med anledning av det under överläggningen framställda yrkandet har jag begärt ordet i den här debatten, trots att jag inte är förhandsanmäld. Under hösten 1977 har denna fråga diskuterats vid flera tillfällen i samband med frågestunder här i kammaren. Man har därvid mycket riktigt pekat på att det här handlar om en alldeles speciell fråga. Nord-Malt AB, som startade sin verksamhet så sent som 1972, sysselsätter ca 30 personer i sin fabrik i Söderhamn. Den anläggningen är modern och ny och kan på intet sätt sägas vara uttjänt. Staten har för verksamheten satt in ett lokaliseringsstöd om ungefär 12 milj.kr., varav 3 milj.kr. i direkt bidrag. Tillverkningskapaciteten är stor; den täcker ungefär tre fjärdedelar av landets totala behov. I den här branschen, som är så speciell eftersom den omfattar ett ytterst litet antal företag, har staten således gått in med stöd till just Nord-Malt. Samtidigt har staten trätt in som ägare i Pripps Bryggerier till 60 96. Man kan alltså säga att det här föreligger ett dubbelt statligt engagemang. Det som nu händer är att Pripps, som genom sin dominans på marknaden är den största avnämaren av maltprodukter, bygger ett nytt mälteri här i Stockholm. Detta mälteri får en kapacitet som medför att vi får ett överskott av malt i landet, vilket helt naturligt går ut över Nord-Malt — Pripps är ju den stora uppköparen av malt. Vid frågestunderna har budgetministern framhållit att han inte har rätt att påverka Pripps styrelsebeslut. Som jag ser det är detta en alldeles riktig princip som man normalt bör följa. Men när det gäller just den här speciella branschen kan man inte undgå att tycka att någonting är fel, när staten så att säga ger med ena handen på ett håll samtidigt som man förstör möjligheterna att få valuta för de pengar man har satt in på ett annat håll i ett tidigare skede. Det ändrade yrkande som motionärerna här har framlagt tycker jag i likhet med vad Gunnel Jonäng nyss anförde är ett måttfullt och mjukt förslag, som kammaren bör kunna biträda. Det innebär att den nyligen tillsatta branschutredningen får i uppdrag att beakta dessa frågor. Olle Östrand och Gunnel Jonäng har enats om förslaget, och jag finner att jag för min del gärna vill stödja det. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till motionärernas hemställan.

Herr talman! Om det senaste som Fritz Börjesson sade skall tolkas positivt, så skulle det väl betyda att Fritz Börjesson inte hade något emot om riksdagen biföll det förslag som Gunnel Jonäng och jag har lagt. Det är vi givetvis glada för, men jag kanske tolkar Fritz Börjessons yttrande litet för positivt. Fritz Börjesson har ju möjlighet att återkomma. Jag reagerar när Fritz Börjesson säger att riksdag och regering inte kan gå in och i detalj lägga sig i vad ett statligt företag gör. Detaljer skall vi naturligtvis inte lägga oss i — det håller jag fullständigt med om. Men jag kan inte anse att det vi nu diskuterar är en detalj. Det är en fråga av avgörande regionalpolitisk betydelse för den region och den ort som drabbas. Det är ju en kapitalförstöring i storleksordningen 50-80 miljoner. Det kan alltså inte vara en detaljfråga. Vitsen med att staten går in och skaffar sig aktiemajoritet i ett företag måste väl vara att man på det sättet vill kunna påverka företagets utveckling i en för samhället gynnsam riktning. Det är precis samma sak med vilken privat företagare som helst. Skaffar han sig aktiemajoritet i ett företag gör han det mot bakgrund av att han vill påverka företagets utveckling. Detsamma måste gälla ett statligt företag. Det är detta vi reagerar så väldigt kraftigt emot. Det vi diskuterar är ju ett statligt företag som har monopol på ölmarknaden. I det läget måste, som jag ser det, givetvis det företaget handla enligt de riktlinjer som riksdagen lagt fast och enligt de regionalpolitiska beslut som riksdagen har fattat. Företaget måste med andra ord ta sitt samhällsekonomiska ansvar. Det har inte Pripps gjort, och det är det vi tycker är märkligt. Det är mot den bakgrunden som vi motionärer har drivit den här frågan. Vi hoppas givetvis att riksdagen skall fatta ett positivt beslut till stöd för våra motionskrav. I annat fall måste vi naturligtvis komma igen i det ena eller andra avseendet.
Herr talman! Bara ett par ord. Herr Börjesson missuppfattade kanske mig. Det är ju inte alls på det viset att vi motionärer underkänner utredningsmannen. Det är snarare precis tvärtom. Vi har — åtminstone jag — stort förtroende för den utredning som har tillsatts av industriministern. Jag anser att den utredningen är helt nödvändig för att vi skall kunna få en bättre struktur än vi har inom bryggeribranschen i dag. Eftersom Fritz Börjesson var mycket positiv och sade att han inte hade någonting emot om vi motionärer fick litet röster på vårt yrkande tror jag att jag avstår från vidare yttrande i denna fråga. Jag tycker att Fritz Börjessons deklaration visade att han har en positiv syn på vårt yrkande, och jag är rätt till freds med det.

Herr talman! Vi vill ha stöd för vårt yrkande därför att vi i dessa båda motioner framför en hel del värdefulla synpunkter. Vi tycker att det vore angeläget att riksdagen så att säga markerade sin anslutning till dessa synpunkter genom att bifalla vårt förslag. Pripps har som sagt nonchalerat vad man tidigare sagt från ansvarigt håll och nu satt i gång sitt bygge. Av den anledningen är det här företaget för sin fortsatta existens i stor utsträckning beroende av exporten, dels för att kunna utnyttja full kapacitet, dels för att kunna serva de få kvarvarande mindre bryggerierna. Det är riktigt att Nord-Malt under de gångna åren har exporterat vissa kvantiteter malt. Exporten är dock utom i särskilda undantagsfall helt beroende av exportstöd inom ramen för den svenska jordbrukspolitiken. Detta stöd beror i sin tur dels på de internationella spannmålspriserna, dels på det svenska skörderesultatet. Exporten, som då måste omfatta 20 000-25 000 ton, kan därför inte under nu rådande förhållanden läggas till grund för en långsiktig produktionsplanering. Eftersom Pripps genom nybygget snart kommer att klara sitt eget maltbehov är det viktigt att utredningsmannen kommer med förslag till exportstöd så utformat, att det kan ligga till grund för en långsiktig produktionsplanering. Det är ett livsvillkor under nuvarande förhållanden, dels för att klara maltproduktionen till de mindre bryggerierna, som jag tidigare nämnt, dels för att göra Nord-Malt internationellt konkurrenskraftigt, vilket är en förutsättning för fortsatt drift. Vi slåss för den här saken, Fritz Börjesson, för att vi bor i en region där vi måste slå vakt om varje arbetstillfälle. Jag kan nämna att vi under de två senaste åren förlorat över 600 arbetstillfällen i Söderhamn. Med de beslut som nu har fattats om nedläggning av en sulfitfabrik i Vagnsäter, där en hel ort drabbas och ytterligare 250 arbetstillfällen försvinner, och med de ytterligare inskränkningar som har aviserats på andra håll kommer inom en treårsperiod uppskattningsvis 1 000 arbetstillfällen att försvinna från denna lilla kommun.

Herr talman! Jag anser att utskottet har tagit alltför lätt på våra motioner — utskottet har avstyrkt dem utan att kommentera dem särskilt mycket. Det är viktigt att våra synpunkter beaktas i utredningen. Dessutom skulle det vara hoppfullt för de anställda på Nord-Malt i Söderhamn om riksdagen avgav den viljeyttring som det innebär att man beaktar vad som har anförts i motionerna om åtgärder för att trygga fortsatt drift vid Nord-Malt.

Herr talman! Jag skall bara göra några korta kommentarer till de två reservationerna, som gäller ”Ovisshet om planförutsättningarna” och ”Prövning om tillstånd till förköp”. I utskottets betänkande heter det: ”Varje för någon tid bestående ovisshet om planeringsförutsättningarna är, också enligt utskottets mening, till nackdel för samhällets utbyggande.” Detta är helt okontroversiellt, och även om det råkar stå i den del av betänkandet som det finns en reservation mot, så är både majoritet, reservanter och givetvis motionärer helt ense om detta. Men när man skall agera i ett läge där det sägs råda ovisshet om planförutsättningarna, är det slut på samstämmigheten.

Den allmänt vedertagna meningen, som givetvis sammanfaller med vad som avsågs när förköpslagen tillskapades men som man nu går ifrån, är att det konkreta bedömningsunderlag som behövs för ett agerande enligt förköpslagen skall utgå från kommunala bedömningar, bl.a. genom beslut enligt byggnadslagen. Utskottsmajoriteten accepterar alltså att man vid en prövning av ett förköpsärende i regeringen skall snegla på en kommande planprövning och därmed i praktiken göra något som närmast kan jämställas med en fastställelseprövning av plan enligt byggnadslagen. Mot detta har givetvis kommunalmän av alla politiska färger protesterat, och reaktionen har varit mycket bitter på många håll inom alla politiska läger. Nu ställer utskottsmajoriteten upp till skydd för regeringens handlande, som innebär en tänjning av de gränser som satts för hur förköpslagen skall få tillämpas. Det hade varit ärligare att på vanligt sätt lägga fram ett förslag om ändring av lagen, om det nu är det man vill åstadkomma, än att som nu köra över både riksdag, kommunala partivänner och andra på detta sätt. Herr talman! Nu är det, och det vill jag gärna markera, inget fel på förköpslagen, utan mer på — för att uttrycka det litet vårdslöst — sinnelaget hos tillämparna. Vad regeringen och utskottsmajoriteten gör — och det är kanske det allvarligaste — är att man på detta sätt effektivt tar död på kommunala planeringsinitiativ. Det kan ju inte vara någon mening med att försöka ta fram en plan på ett område, om regeringen i ett förköpsärende inom det aktuella området sagt att förköpet ogillas, eftersom markanvändningen inte skall ändras. Vi har i de båda reservationerna utförligt utvecklat vår syn på dessa frågor, och jag kan därför stanna här och yrka bifall till de reservationer som fogats till civilutskottets betänkande nr 23.

Herr talman! Bakgrunden till motionen 1374 är att regeringen Fälldin hösten 1977 underkände en kommuns bedömning i ett förköpsärende. Regeringen vägrade att ge en skärgårdskommun i södra Östergötland tillstånd till förköp av en fastighet trots att fastigheten ligger i ett område som enligt kommunplanen skall utvecklas för det rörliga friluftslivet. Vidare ligger fastigheten, som är belägen på en ö, i ett skärgårdsområde som enligt den fysiska riksplaneringen har riksintresse. Som framgår av motionen krävs det mycket starka skäl för att regeringen skall kunna underkänna en kommuns bedömning i ett förköpsärende. Presenterar en kommun sannolikhetsskäl så föreligger juridiska förutsättningar att utöva förköpsrätten. I det här redovisade fallet hade kommunen alltså gjort sannolikt att förköpsrätten skulle användas för att främja det rörliga friluftslivet. Trots detta vägrade statsrådet Elvy Olsson att ge kommunen tillstånd till förköp. Den lagtolkning som regeringen gjort i det nu redovisade fallet av 1 § förköpslagen står i dålig överensstämmelse med förköpslagens anda och bokstav. Man kan också ifrågasätta om regeringsbeslutet överensstämmer med innehållet i expropriationslagen och byggnadslagen. När statsrådet Elvy Olsson fattade sitt beslut borde hon ha tänkt på att den gamla lagen gäller även sedan vi har fått en ny regering, en uppfattning som f.ö. Per Olof Håkansson tangerade i sitt anförande. Många av landets kommuner känner nu osäkerhet om hur förköpslagen skall tolkas. Detta förhållande kan leda till att kommunerna tvekar att engagera sig i förköpsärenden. Följden blir då spekulation och en sämre samhällsplanering. Nämnas bör i sammanhanget att länsstyrelsen i Östergötlands län krävt att förköpslagen skall ändras så att tillstånd till förköp kan lämnas i den typ av ärende jag här redovisat. Utskottet är delat i sin syn på motionen. Den borgerliga utskottsmajoriteten vill avslå motionen, medan socialdemokraterna i utskottet ställer sig bakom de principiella resonemangen i motionen. I stället för motionens krav på lagändring förordar den socialdemokratiska utskottsgruppen att frågan om att förköpa mark för fritid och rekreation utreds. Herr talman! Jag är helt nöjd med den behandling motionen fått i den socialdemokratiska reservationen och har därför inget yrkande.

Herr talman! Till civilutskottets betänkande nr 23 är fogat ett s.k. särskilt yttrande av de moderata ledamöterna. Detta särskilda yttrande baserar sig på två motioner, den ena nr 847 av Gunnar Johansson i Vrångebäck och Lars Schött, den andra nr 1718 av Hans Wachtmeister i Johannishus m.fl. Båda behandlar den kommunala förköpslagen och därmed sammanhängande problem. I motionen 847 yrkas på rätt till hävning av fastighetsutbud. Fall har förekommit då ägare av fastighet ämnat försälja denna till anförvant för ett relativt lågt pris. Kommunen har lagt sig emellan, hävdat lagen om förköp och sedan inköpt fastigheten, samtidigt som man hänvisat till och tillämpat det låga priset. Säljaren kan ej ta tillbaka utbudet. Utan att gå in på eventuella moraliska aspekter på kommunens handlande härvidlag, kan dock konstateras att åtskilliga nu tvekar att bjuda ut sina fastigheter. I en tid då ett större utbud vore mycket önskvärt ur prissynpunkt, får ett dylikt förfarande från det allmännas sida en rakt motsatt verkan. Frågan om hävningsrätt överses emellertid f. n. inom regeringens kansli. Om denna fråga i framtiden ändock ånyo skulle aktualiseras, ber vi att få återkomma. Av utskottets skrivning skulle man kunna få intrycket att motionärerna är ute is.k. ogjort väder. Så är dock ej förhållandet, herr talman. Tyvärr finns exempel på fall av transaktioner med förköpslagen som hjälpmedel på specifik jordbruksmark, trots att alternativ mark funnits tillgänglig. I några fall har förfarandet dragits inför domstol som avslagit förköpsförfarandet, men i andra fall har köp gått igenom, mycket kanske beroende på att den ena parten på grund av oförstånd, okunnighet eller av annan orsak icke låtit saken gå till prövning. Eftersom en ny syn på värdet av mark för livsmedelsproduktion nu börjat slå igenom, kommer måhända obligatoriskt prövningsförfarande att tillämpas gentemot alla kategorier av köpare, något som sedan länge förespråkats från moderata samlingspartiets sida. Då kan man fråga sig om det över huvud taget behövs en förköpslag när det gäller specifik jordbruksmark. Det finns ju ett expropriationsförfarande att tillgå om behov föreligger. Det senare tvingar emellertid hugade spekulanter att gå ut på marknaden efter marknadsekonomiska principer och inte, som nu åtskilliga gånger varit fallet, med förköpsklausulen som ett slags förtäckt hot i bakfickan. Det har i sin tur i flera fall haft en indirekt förlamande verkan på exempelvis investeringsviljan. Man får hoppas att förköpslagen härvidlag tas bort i framtiden. Men klarare linjer bör dras upp när det gäller förhållandet mellan det allmänna och den enskilde på detta område. F. n. finns i detta fall, herr talman, dock inget yrkande från vår sida.

Herr talman! När civilutskottets betänkanden 23 och 24 nu äntligen har kommit upp till behandling skall vi försöka anstränga oss att också klara av dem på kort tid. De som har varit före mig i talarstolen i detta ärende har visat att man kan göra det. Dock några kommentarer. I den motion som berördes av Per Olof Håkansson krävs att riksdagen skall göra ett uttalande om att förköp inte skall kunna vägras, förrän det i översiktlig planering gjorts klart att berörd mark kommer att omfattas av t.ex. skydd för jordbruket. Vi konstaterar, precis som Per Olof Håkansson citerade, att det naturligtvis blir svårigheter vid ovisshet om planeringsförutsättningarna. Men i den situationen har regeringen självklart att göra en prövning utifrån egna bedömningar av hur den slutliga planeringen kommer att utfalla konkret. En sådan avvägning mellan eventuella olägenheter för kommunen och risken för att genomförandet av skyddet för jordbruksmark hindras eller försvåras leder då rätt naturligt till att regeringen ställer de mer långsiktiga perspektiven i förgrunden. Detta gör att utskottet inte är berett att tillstyrka motionsförslaget, som ju har den faktiska innebörden att riktlinjerna för hushållning med mark och vatten inte skall tillämpas i förköpsärenden, förrän de har preciserats i kommunal planering. Till skillnad från vad Per Olof Håkansson sade menar vi att detta inte tar död på det kommunala initiativet. Tvärtom bör det sporra kommunalmännen till att så snart som möjligt komma fram med en bättre preciserad planering för att därmed få underlag för ett beslut. Det finns nämligen ingen undantagslös regel om att tillstånd skall vägras för varje förköp som berör jordbruksmark. Får jag i anknytning härtill kommentera det inlägg som Per-Erik Nisser gjorde om det särskilda yttrande som moderata samlingspartiets företrädare i civilutskottet har fogat till detta betänkande. Det måste bero på en missuppfattning, när man säger att förköpslagen är ett uttryck för strävan att skapa ett kommunalt markmonopol. Som vi i svaret på de socialdemokratiska motionerna säger är förutsättningen för att en kommun skall få tillstånd att förvärva mark med stöd av förköpslagen att det är fråga om en förändring av markanvändningen. Däremot kan man inte förvärva jordbrukseller skogsbruksfastigheter och fortsätta driften av jordbruket eller skogsbruket bara för nöjet att ha dem i kommunal ägo. Sätter sig säljare eller köpare emot detta, får kommunen inte tillstånd till förvärvet. Den motion som Christer Nilsson talade om rör regeringens prövning av tillstånd till förköp. Förslaget i motionen är alltså att förköpslagen skall ändras på så sätt att det klart framgår att kommunen endast behöver göra sannolikt att den behöver mark för angivet ändamål. Om då endera köpare eller säljare sätter sig emot förköpet, har regeringen att pröva frågan om tillstånd, en prövning som sker med tillämpning av 1§ förköpslagen. Det blir då en grannlaga avvägning, eftersom det inte från någon sida gjorts gällande att regeringen har frihet att göra skönsmässiga bedömningar. Men samtidigt är det obestritt att inte heller ett blankt påstående från kommunen att förköpsförutsättningarna är uppfyllda är tillräckligt för tillstånd. Därför måste motionärernas syfte vara att ersätta den gällande ordningen med en ordning, som klart begränsar regeringens prövning till ett konstaterande av att sannolika skäl finns för att kommunen behöver marken. Den formuleringen ärju lagstiftningsmässigt redan tillgodosedd, eftersom lagen är formulerad så. Det måste alltså ske ett ingripande i den prövningsmöjlighet som regeringen självklart måste ha. Vi har inte funnit motiv för att nu ändra förköpslagen på det sätt som motionärerna har hemställt om, och jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Kjell Mattsson hävdar att det inte är fråga om att ta död på kommunala initiativ, och den medicin han anvisar för att lösa problemet är att man skall skynda på arbetet ute i kommunerna. Jag tycker att det är ett vårdslöst uttalande. I många fall ligger ju inte bristen på kommunal nivå utan högre upp t.ex. hos länsorgan — det kan t.o.m. vara statliga direktiv som saknas. Det har ju ingen som helst betydelse hur skyndsam kommunen är när planeringsunderlag som skall finnas på länsstyrelsenivå saknas. Alltså tar utskottsmajoriteten död på kommunala initiativ. Jag noterar också att Kjell Mattsson inte hade någon närmare förklaring till varför regeringen skall snegla åt någonting som jag har sagt liknar en fastställelseprövning av plan när det är fråga om ett förköpsärende. Det tycker jag var beklagligt. Jag tycker att det är lika beklagligt att utskottets ordförande ställer upp bakom tänjningen av motiveringarna för tillämpningen av förköpslagen.
Herr talman! Motionerna som jag pläderade för förut vill naturligtvis inte förbjuda kommunen att köpa mark. Det är givet att om en kommun vill ha mark för byggnation etc. så skall den få det. Vad man emellertid kan reagera emot är att det har förekommit fall där kommunen har utnyttjat sin förköpsrätt på ett mindre snyggt sätt. Om en person har tänkt sig att sälja en gård och kommunen kommer emellan, så bör kommunen ta upp nya förhandlingar med säljaren. Det görs naturligtvis i de allra flesta fall, men det har förekommit att så inte har skett. Avsikten med motionerna är, kan man säga, att försöka något förbättra den enskilde medborgarens ställning gentemot det allmänna i sådana här fall, alltså att det allmänna och den enskilde medborgaren skall kunna resonera på något mera jämbördig fot så att säga än vad som kan ske i dag.
Herr talman! I det aktuella fallet diskuterar vi inte, som Kjell Mattsson försöker göra gällande, ett blankt påstående från en kommuns sida. En kommun ville köpa en fastighet som skulle användas för det rörliga friluftslivet. Vidare låg fastigheten i ett område som hade riksintresse. Jag tycker att Kjell Mattssons inlägg är ett nytt bevis för att regeringen Fälldin har en annan syn på förköpslagen än den tidigare socialdemokratiska regeringen hade.
Herr talman! En kommentar till Per Olof Håkanssons replik till mig. Jag är medveten om att det kommunala planeringsarbetet inte ensamt avgör när man har möjlighet att börja ta ett planerat område i anspråk. Det kan vara långa behandlingstider både hos länsorgan och hos regeringar av olika färg. Vad beträffar det fall som tagits till intäkt för motionsyrkandet vill jag säga att beslutet att kommunen inte fick förköpa ju inte hindrar att den kommunala planeringen skyndas på, om det i det konkreta fallet är fråga om ett område som man anser sig behöva bebygga. Vi har ju hela skalan av möjligheter att lösa markfrågorna: frivilliga köp, förköp — en möjlighet som enligt vad som står i reservationen eventuellt kan vara försatt — och ytterst expropriation. Vi har tidigare vid varje riksdag varit överens om att man skulle använda förköpslagen bara vid de tillfällen då det finns ett klart behov av förändrad markanvändning. Det finns, som vi ser det, ingen anledning för kommunen att köpa mark som man inte är säker på att man kommer att förändra användningen av. Det finns alltså möjligheter att förvärva marken i ett senare skede när beslut föreligger hos myndigheter som eventuellt skall fastställa den kommunala planen. Detta gör att vi inte har funnit motiv för att nu vidta någon sådan förändring av förköpslagen som motionärerna har yrkat på.
Herr talman! Får jag först notera två saker. Kjell Mattsson vill flytta prövningen av behovet från kommunen till regeringen. Det är det ena. Det andra är att han vill på sitt sätt radera ut förköpslagen och tala för expropriationslagen. Som en kommentar till hans senaste inlägg vill jag säga att kommunen kan vara helt enig när det gäller markanvändningen, medan man på länsnivå kan anse raka motsatsen. Vilken situation befinner sig då kommunen i? Det kan på kommunal nivå råda full enighet i ett förköpsärende, varefter det kommer till regeringen som säger nej. Är det någon mening med att kommunen tar fram en byggnadsplan eller en stadsplan med en ändring av markanvänd ningen, då avslag på förköpet har motiverats med att markanvändningen inte skall ändras? Man tar, enligt min mening, död på det kommunala initiativet.
Herr talman! I riksdagen fattade vi 1972 beslut om det omfattande planeringsarbete som den fysiska riksplaneringen innebar. Riksplaneringen får inte sätta stopp för detaljplaneringen. Man måste kunna exploatera olika områden för vissa ändamål även under riksplaneringsarbetet. Tanken med riksplaneringen är dock att man skall få möjlighet att hävda vissa principiella riktlinjer för markanvändningen, vilket naturligtvis medför problem för somliga kommuner i vissa avseenden. Jag vill emellertid bestämt bestrida att vi vill flytta beslutanderätten till regeringen. Regeringen har fått den aktuella frågan för prövning, därför att det har rått delade meningar i den berörda kommunen, om förköpslagen skulle användas eller ej. Jag hävdar ånyo att pressen från den kommunala planeringens sida är det enda som kan få länsorgan, och slutligen också regeringen, att ta ställning till den konkreta planeringen i en kommun.
Herr talman! Kommunens initiativ i detta avseende kan också mycket väl överensstämma med vad riksdagen har slagit fast i fråga om den fysiska riksplaneringen. Ett verkligt bekymmer är emellertid de vilseledande uttalandena av skilda företrädare för regeringen Fälldin beträffande markfrågor, vilket också Christer Nilsson påpekat.

Herr talman! Förslagen i regeringens budgetproposition och de yrkanden som har ställts på det bostadspolitiska området från olika partier och av olika motionärer skall vi i utskottet ta upp i ett betänkande som kommer att behandlas i kammaren senare under detta riksmöte. De bostadspolitiska ärenden som riksdagen nyligen har behandlat och det som redovisas i detta betänkande är specialfrågor. I betänkandet nr 24 behandlas mark förvärvslånefonden och villkoren för lån ur denna. Det är riktigt som Lars Werner nämnde att villkoren för lån ur markförvärvslånefonden ändrades av 1975 års riksdag. Amorteringstiden förkortades från tio till sju år. I samband med förändringar av de bostadspolitiska instrumenten, bl.a. införandet av markvillkoret, menade man att det inte fanns anledning för kommunerna att ha så stor markreserv som de tidigare haft. Trots att vpk nu genom Lars Werners inlägg här i rätt stor utsträckning tar upp bostadspolitiska frågor i största allmänhet skall jag inte gå in på de välkända argument som framförts från vpk:s sida, utan jag skall hålla mig till markförvärvslånefonden. Vpk yrkar på nytt att amorteringsvillkoren skall förbättras på det sätt som föreslås i motionen 861. Då hänvisar vi emellertid till bl.a. det som jag redan har nämnt, nämligen motiven för ändringen vid 1975 års riksdag och att det därefter inte har tillkommit någonting nytt som gör att vi vill ändra amorteringsvillkoren på det sätt som motionärerna föreslår. Att man bör få gynnsammare villkor kan naturligtvis alltid av låntagaren framställas såsom önskvärt och angeläget, men vi avslog dessa önskemål vid föregående riksmöte, bl.a. med hänvisning till — utöver det jag redan har nämnt — budgetmässiga avvägningar. När det sedan gäller regeringens möjlighet att bevilja markförvärvslån är ramen på 208 milj.kr. styrande. Mot beräkningen 208 milj.kr. har inga erinringar framförts.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

Herr talman!

Det tänkta bolaget skulle ha ett aktiekapital av 10 milj.kr. De övriga 5 miljonerna skulle satsas av det privata näringslivet. Vi socialdemokrater menar att ett organ för export av utbildningstjänster bör inrättas, men vi anser att ett sådant bör vara helstatligt. Verksamheten bör inte kopplas samman med leverantörsintressen. Vi ansåg, och vi anser fortfarande, att den proposition som behandlades förra året inte var tillräckligt klargörande vad gällde projektval eller former för samverkan med de biståndsorgan som redan fanns. Vi yrkade därför avslag i den delen på propositionen 1976/77:83, men den borgerliga majoriteten i kammaren röstade ner oss. I det betänkande från näringsutskottet som vi behandlar i dag har vi åter att ta ställning till samma fråga. Den här gången gäller det de pengar som begärs av regeringen på tilläggsbudget II. Då vi fortfarande anser att de grundläggande invändningarna mot projektet kvarstår, yrkar vi avslag på propositionen 1977/78:101 när det gäller den här punkten. Vi menar att det finns viktiga skäl för att inte fatta ett beslut i dag. I vår motion 1977/78:1309 skriver vi att förslaget om ett bolag för export av tjänster till u-länder bör behandlas i den proposition som bygger på förslagen från industribiståndsutredningen. Där skulle denna fråga naturligt kunna komma in i diskussionen om det bredare samarbetet med u-länderna. Denna proposition har i dagarna lagts på riksdagens bord, men jag har inte heller i den kunnat finna att något mer utförligt bakgrundsmaterial för den här frågan är presenterat. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen vid näringsutskottets betänkande 1977/78:44.

Herr talman! Det var bara för drygt ett år sedan som regeringen begärde riksdagens bemyndigande att teckna aktier intill 5 milj.kr. i ett bolag för export av tjänster främst inom utbildningsområdet. I samband med behandlingen i riksdagen uttalade näringsutskottet att förslaget enligt utskottets mening var ett konstruktivt bidrag till vår strävan att finna nya vägar för vår export. Allmän enighet rådde om behovet av detta bolag. Det framkom tydligt av kammarens debatt att så var fallet. Vad oenighet uppstod om var utformningen av bolaget. Beträffande frågan om i vilken utsträckning som staten skulle engageras i bolaget fann man det rimligt att de företag som har erfarenhet av dylik export borde vara företrädda i det bolag som skall sköta exporten. Många goda skäl talade för att man borde åstadkomma en flexibel organisation, där näringslivets kunskaper på området kunde komma till rätt användning. Riksdagen följde som bekant näringsutskottets bedömning i dessa hänseenden. I tilläggsbudget II omtalas att staten och representanter för näringslivet nu står beredda att bilda det aktiebolag som riksdagen uttalade sig för förra året. Näringslivets hälftenandel av aktiekapitalet skall, som redovisas i det betänkande som behandlas i dag, ägas av ett holdingbolag, bildat av intressentföretagen. Det kan sålunda konstateras att samarbetsprojektet framskridit så långt, att det måste redovisas mycket starka skäl för att avbryta detta. Reservanterna har varken i reservationen eller på annat sätt kunnat redovisa sådana skäl. Icke heller har det i övrigt framkommit några sådana upplysningar i ärendet som kan motivera ett ändrat ställningstagande från utskottets sida. Vad sedan gäller den information om bolagets organisation och planerade verksamhet som utskottet begärde i samband med behandlingen förra året kan dessa skyldigheter anses fullgjorda genom att företrädare för handelsdepartementet inför utskottet har lämnat upplysningar i ärendet. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan meddela de ärade ledamöterna att jag efter ett mycket kort inlägg kommer att begära votering. Så om de inte vill trötta sig i onödan kan de lugnt sitta kvar på sina platser. I finansutskottets betänkande nr 21 tillstyrker utskottet regeringens förslag om att 7 150 000 kr. skall användas till Konungens och det Kungl. Husets hovhållning. Vänsterpartiet kommunisterna är, som alla vet, motståndare till monarkin. I motion till detta riksmöte har vi ånyo krävt monarkins avskaffande och övergång till republik. Denna motion har ännu inte behandlats. Vi vet emellertid att det i riksdagen finns en mycket stor grupp ledamöter som genom programmatiska uttalanden av det parti de tillhör är förpliktade att stödja kravet på republik. Om man därtill lägger röster från vissa borgerliga ledamöter, som förklarat sig vara principiella republikaner, är det frågan om det inte i själva verket kan bli majoritet för vpk:s motion. I varje fall kan inte detta i förväg uteslutas. Jag finner det synnerligen ologiskt att riksdagen ena veckan skulle anslå medel till en monarki som den kanske redan nästa vecka beslutar att avskaffa. Herr talman! Med utgångspunkt i en republikansk grundsyn, som jag vet delas av många ledamöter i denna kammare, yrkar jag avslag på finansutskottets hemställan under punkten 1.
Herr talman! På en punkt har jag samma ambition som C.-H. Hermansson, nämligen när det gäller att försöka spara på krafterna för kammarens ledamöter. Jag ber därför att få nöja mig med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! En fråga har på sistone återkommit i offentlig diskussion. Det är frågan om den ekonomiska brottsligheten. Den ekonomiska brottsligheten uppfattas med all rätt som grovt stötande. En klick rika människor rufflar till sig fördelar, som andra får dyrt betala. De uppträder hänsynslöst mot enskilda och utnyttjar det allmänna. Med juridiska finter och kontakter i den högre byråkratin lyckas de undvika att deras förehavanden granskas. Guadeloupefrågan är ett exempel på en form av ekonomisk brottslighet i det förflutna. Den visar också hur höga ämbetsmän täckt över ett grovt olagligt förfarande. Är det berättigat att 1978 ta upp en rättsaffär från 1815? Ja, det är berättigat. För det första får skattebetalarna alltjämt betala ut medel till den svenske kungens privata bruk på grund av denna rättsaffär. För det andra är ett brott mot stat och nation inte mindre korrumperande därför att det fått gammal hävd och täckts över av ett räddhågat och vördsamt finansutskott. Kungen får av svenska staten 300 000 kronor utöver sitt apanage och andra materiella fördelar. I budgeten kan det se ut som nålpengar. Men praktiskt kan man se det annorlunda. De pengarna hade årligen räddat ett dussin föräldrar som är i desperat behov av daghemsplats. De hade räckt till att anställa några stödlärare som kunnat hjälpa flera klasser missgynnade barn att inte slås ut. Om arbetarna vid Haldens fabriker i Fritsla fått de pengarna som lån, kunde de behållit sin fabrik, som de övertagit, och räddat sina jobb. Vad har kungahuset för rätt till dessa pengar? Ingen. Anslaget har tillkommit genom ett i dubbel måtto brottsligt förfarande. Brottsligt både enligt nutida och enligt dåtida lagstiftning. Stöld från det allmänna, bedrägligt förfarande och bestickning handlar det om. England avträdde enligt en förbundstraktat år 1813 ön Guadeloupe till Sverige. Det skedde i utbyte mot att Sverige ställde upp på Englands sida i kriget mot Napoleon. Vid krigsslutet såldes ön till Frankrike. Den svenske tronföljaren Karl Johan påstod då att ön avträtts som kungahusets personliga egendom. Enligt honom var det han som sålde ön till Frankrike. Med en del av de pengarna betalade har Sveriges statsskuld. I utbyte avpressade han riksdagen den årliga, eviga räntan som vi i dag diskuterar. Det skedde i ett beslut av Två frågor är rättsligt grundläggande. För det första: Till vem avträdde Onsdagen den England ön? Vem ägde den efter 1813? För det andra: Är riksdagsbeslutet 12 april 1978 från 1815 om att inrätta räntan lagligt eller olagligt? Traktaten av 1813 mellan England och Sverige är helt klar. Hans brittiska majestät överlämnar till Hans svenska majestät ön Guadeloupe. Enligt då gällande praxis betyder detta att ön lämnades över från brittiska kronan till svenska kronan. En traktat kan bara ingås mellan stater, inte mellan personer. Ön Guadeloupe tillhörde inte den engelske kungen personligen, och det var givetvis inte denne personligen som avsågs med formuleringen ”Hans brittiska majestät”. Motsvarande gäller för den svenske kungen i egenskap av traktatslutare för svenska kronan. Paragrafen om Guadeloupe ingår i en traktat, där man i andra moment använder samma termer om de båda statsöverhuvudena. Om man avsett att Guadeloupe skulle överlämnas till den svenske kungen eller tronföljaren personligen hade man givetvis inte valt samma formulering som i traktaten i övrigt, där man ju fastslog de båda staternas förpliktelser mot varandra. Saken är i detta stycke helt klar. Till yttermera visso kan man notera att traktaten skulle underställas det brittiska parlamentet för godkännande. I parlamentsdebatten talas hela tiden — också från brittiske utrikesministern — om att ön skall överlämnas till Sverige. Ingen antydan förekommer om att den hade med den svenske kungens och hans arvingars personliga affärer att göra. Vi känner till att Norge som ett led i stormaktspelet vid samma tid frånrövades Danmark och tillfördes det svenska riket. Också i denna överenskommelse var den svenske kungen fördragsslutande part. Men ingen gör rimligen gällande att Norge för den skull övergick i den svenske kungens personliga ägo. Kungen var naturligtvis ett uttryck för kronans rättsliga handlande. Genom en proposition år 1815 ville Karl Johan gör gällande att traktaten innebar hans personliga äganderätt till ön. Han hade då sålt denna till Frankrike. Avtalet med Frankrike har emellertid samma terminologi som alla andra avtal, och de franska och svenska majestäten framträder givetvis också här som representanter för den franska och den svenska kronan. I annat fall skulle naturligtvis något i formuleringen sagt att köpet var en akt mellan franska staten och den svenske monarken personligen. Någon sådan skillnad i formuleringen finns inte. Propositionen år 1815 brukar nämnas som ett argument för att riksdagen godkänt Karl Johans anspråk. Detta är givetvis fel. En riksdag kan över huvud taget inte ersätta en kunglig person för något som denne aldrig ägt. Är monarkens tolkning av traktaten från 1813 olaglig, är givetvis riksdagsbeslut grundade därpå också olagliga. Men vad värre är: Det finns belägg i samtida korrespondens för att medlemmar av statsrådet var av den uppfattningen att ön var svensk egendom. Men i slutet av 1814 — lagom innan beslutet om den nämnda propositionen fattades — ändrade dessa statsråd plötsligt uppfattning. Det finns likaledes belägg för att kronprinsen personligen lät utbetala 70000 resp. 35000 till två ledande statsråd, 161 Engeström och Wetterstedt. fr.o.m. 1816 fick även övriga medlemmar av statsrådet av tronföljaren Karl Johan en ”löneförstärkning” med 20 000 riksdaler. Så går det till i bättre familjer! Vad krävs egentligen mer av bevis? Är inte saken uppenbar? Har den inte hela tiden varit uppenbar? Helt visst är det så. Desto klarare framgår detta sedan Teleförbundets ordförande Sten Sjöberg i sin bok ”En furstlig svindel” publicerat nytt material ur brittiska arkiv. Utskottsbetänkandet är upprörande ur två synvinklar. För det första är det upprörande därför att utskottet påstår att inget nytt inträffat sedan frågan var uppe år 1957. Det är i sak oriktigt, och det vet utskottet. För det andra är det upprörande därför att utskottet inte ens vågar utreda vad som är uppenbart brottsliga förfaranden. Det är häpnadsväckande att man tror att ett brottsligt förfarande kan täckas över eller göras om intet av ett riksdagsbeslut. Riksdagen kan inte godkänna vad som är ett brott mot landets lagar. Ett sådant godkännande är författningsenligt omöjligt och i sig självt olagligt. Att finansutskottet inte vill inse detta för alla uppenbara faktum är beklämmande. Slutligen det kanske mest beklämmande av allt! Arbetarrörelsen i detta land har i sin programmatiska och ideologiska inställning alltid varit emot politiskt och ekonomiskt fuffens som förekommit i svenska hovkretsar. Arbetarrörelsen är av tradition republikansk. Det socialdemokratiska partiets ledande män under senare år har dock gjort sitt bästa för att glömma bort de republikanska idéerna. Men de borde i alla fall i denna fråga ha stått upp för att försvara rätten att göra upp med det ekonomiska brott, vars följder det svenska folket måste betala för ännu efter 163 år och för all överskådlig framtid. Man är ju också överens om kvinnlig tronföljd. Det har dock funnits politiskt resliga män i detta parti, exempelvis Fredrik Vilhelm Thorsson, som i en motion den 26 januari 1908 — det är 70 år sedan dess — krävde att Guadelouperäntan skulle indragas. Thorsson gick egentligen mycket längre än vad vi gör i vpk-motionen nr 230, där vi hemställer om en förutsättningslös utredning, avsedd att undersöka lagligheten i Karl Johans beteende i Guadeloupeaffären och därmed förutsättningarna för den inkomst det svenska kungahuset genom detta beteende lyckats tillskansa sig under alla dessa år. Socialdemokraterna förfogade den gången, dvs. när Thorsson för 70 år sedan tog upp frågan i dåvarande parlamentet, över endast 15 mandat i andra kammaren, men Thorsson samlade 50 röster för bifall till sin motion. Varifrån SAP den gången fick sitt stöd har diskuterats. Det ansågs som sannolikt att det var åtskilliga liberaler som röstade för motionen. Var står liberalerna i dag? Om en liten stund kommer denna talarstol att äntras av en liberal. Han kommer att förfäkta en helt annan uppfattning än jag och argumentera på samma sätt som högermännen gjorde för 70 år sedan mot Thorsson och Branting. Det är dagens liberala. I debatten i kammaren för 70 år sedan fick Thorsson kraftigt stöd av hövdingen Hjalmar Branting. Men det är ju länge sedan dess — och många kulinariska maträtter har avnjutits av frackprydda middagsätare vid Konungens bord och sköljts ned med de godaste viner. Den gamle skomakaren Thorsson räknade nog knappast med att tiderna och människorna så kunde förändras. Fortfarande har dock SAP republikkravet inskrivet i sitt partiprogram. Med stöd av republikkravet i SAP-programmet har enskilda riksdagsledamöter från SAP aktualiserat Karl Johans ekonomiska svindlerier. Även kommunisterna har tidigare motionerat i denna fråga i riksdagen. Det var under den tid då det fanns s.k. arbetarmajoritet i riksdagen. Trots detta föll frågan, och kungahuset åtnjuter fortfarande lönen för Karl Johans skicklighet i att muta svenska statsråd: de 300 000 kr. som svenska skattebetalare årligen måste betala. Herr talman! Det finns tillräckligt många exempel på att myndigheter täcker och skyddar varandra när samhällskritiken riktar sig mot oegentligheter. Finansutskottet och riksdagen bör inte sälla sig till dem som i strid med lag och rätt hänger sig åt sådana falska lojaliteter. Svindeln bör i stället avslöjas. Jag yrkar bifall till vpk:s motion. För oss alla i denna kammare som räknar oss som republikaner är det möjligt att manifestera 70-årsminnet av Thorssons motion och Thorssons och Hjalmar Brantings kamp i Sveriges riksdag för 70 år sedan, året 1908. Det är samma fråga som står i centrum vid voteringen i denna kammare om en kort stund.

Herr talman! Det svenska kungahuset har alltsedan 1815, som Gustav Lorentzon sade, haft ett betydande belopp att röra sig med vid sidan av det ordinarie anslaget. Möjligt är att man i monarkistiska kretsar betraktar de 300 000 kronorna som nålpengar. Men i dagens läge, när ropen om återhållsamhet skallar i denna riksdag, finns det anledning att starkt ifrågasätta slik generositet. Jag skall inte gå igenom hela den historiska bakgrunden. För det räcker inga tio minuter, och de som är intresserade kan titta i riksdagens protokoll från den 11 december 1957, då frågan behandlades i andra kammaren, eller läsa Sten Sjöbergs bok En furstlig svindel, som nyligen har lämnat trycket. Dessutom finns ju de historiska arkiven att botanisera i. Men eftersom jag misstänker att de flesta av kammarens ledamöter varken har tid, ork eller lust att fördjupa sig i ämnet genom ingående källstudier, skall jag helt kort teckna bakgrunden. Guadeloupe är som bekant en liten ö i Västindien med drygt 200 000 invånare. Den har varit i franska statens ägo i många hundra år. Man lär framställa en utmärkt rom där, och klimatet är varmt, fuktigt och svettigt, dvs. ingenting för oss nordbor. Därmed kunde egentligen allt ha varit sagt om denna lilla ö, om det inte hade varit för detta med Karl Johan, den första Bernadotten på Sveriges tron, och den s.k. Guadelouperäntan, som blev följden av stamfaderns näsa för pengar och goda affärer. Början är ju Napoleonkrigen i Europa, då Sverige tog ställning mot Napoleon och gick i förbund med England. Det gick som bekant åt skogen för Napoleon i sista varvet, och med segrarens generositet lämnade man över ön Guadeloupe till Sverige som tack för hjälpen — eller om det var till den dåvarande kronprinsen Karl Johan. Det är om detta man har diskuterat i ca 160 år. Men allt talar för att ståndsriksdagen 1815 gick på en s.k. blåsning. Överlåtelsen skedde 1813, men ön blev ingen gammal svensk koloni. Guadeloupe var tidigare franskt. Ön erövrades av England 1810. År 1814 gjorde Frankrike anspråk på att återfå sin gamla koloni. Efter förhandlingar blev det så att ön återgick i fransk ägo. Jag skall inte fördjupa mig i detta märkliga spel med människor och territorier. Det finns som sagt källor att ösa ur. Sverige kompenserades emellertid för den så snopet återtagna skänken och fick plåster på såren i form av 24 miljoner pariserfranc. Det var i det sammanhanget som den kungliga näsan fick guldvittring. Karl Johan, som tidigare hade nöjt sig med att såsom statschef till gagnet få disponera avkastningen, gjorde nu plötsligt anspråk på äganderätten. Samma år skrev han till sin maka i Paris att han förväntade sig en årlig livränta av Guadeloupemedlen på 200 000 kr. Karl Johan var en mycket målmedveten affärsman, som omedelbart satte i gång att bearbeta statsråden för att få fram en proposition, enligt vilken kungen och inte staten hade den personliga äganderätten till Guadeloupe och därmed också till ersättningspengarna. Det gick inte helt problemfritt enligt historiska källor. Flera av statsråden uppfattade — helt naturligt — ön som den svenska statens egendom efter vad som förevarit. De hade klart stöd för denna uppfattning både i överlåtelsehandlingen av den 3 mars 1813 och i augustitraktaten 1814, där det uttryckligen ordas om 24 miljoner franc som Storbritannien ”lovar betala Sverige för återställande av Guadeloupe”. Tveksamheten i konseljen, när ärendet behandlades, lär ha varit synnerligen stor. Den ende som oförbehållsamt anslöt sig till kronprinsens idé om det personliga ägandet var utrikesministern, greve Lars von Engeström. 1815 fick han som gåva 70 000 riksdaler av kronprinsen, och hovkanslern Gustaf af Wetterstedt fick 35 000. Man kan på goda grunder spåra ett samband mellan agerandet och gåvan. Konseljens övriga ledamöter blev inte heller lottlösa. De fick från 1816 en årlig gratifikation. Så gick det till i de kretsarna på den tiden. Det blev naturligtvis en proposition efter denna guldomsusade aktivitet. I den hette det att ön avträddes till konungen som en gåva från England, som en gärd av tillgivenhet och för att hålla konungen skadeslös. I samma proposition framhölls att konungen generöst hade lovat att begagna lösensumman för att med den inlösa hela den aktuella statsskulden, som händelsevis beräknades motsvara 24 milj. francs, exakt den summa som man hade fått för ön. Motprestationen var att ständerna till kronprinsen och hans arvingar årligen skulle betala en ränta av 200 000 kr., vilket så småningom höjdes till 300 000 kr. 5 I anledning av en kommunistisk motion 1957, väckt av Gustav Johansson, behandlade riksdagen frågan samma år. Då hade man genom träget letande lyckats hitta ett gammalt dokument på kungliga slottet, en förbindelse på den årliga ränteutbetalningen. Dokumentet är undertecknat av representanter för de fyra stånden — adel, präster, borgare och bönder. Men tveksamheten avspeglas också i detta aktstycke. Adelns, prästernas och borgarståndets ledamöter har undertecknat det med tre namn vardera. Bondeståndet har stått till tjänst med ett namn, resten av raden är blank. Det får väl tolkas så att entusiasmen var sval bland bönderna. Jag hoppas att det s.k. sunda bondförståndet är lika väl bibehållet bland de sentida efterföljarna så att de röstar på motionerna där det krävs en ny utredning av denna gamla rättsröteaffär, som hittills har kostat skattebetalarna 48 milj.kr. och som kommer att kosta ännu mycket mer om man inte sätter stopp för det kungliga lurendrejeriets effekter i modern tid. Frågan om det omoraliska i Guadeloupemedlens utbetalande till kungahuset har aktualiserats åtskilliga gånger.

Den konsekvensen struntade skatteutskottet i och konstaterade med all undersåtlig vördnad att ingen utredning var nödvändig och att ”Bernadotternas rätt till räntemedlen är lagligt berättigad”. Lika väl som jag hoppas att bondeståndets sentida efterföljare ansluter sig till sina företrädares motstånd när det gäller generositeten mot de kungliga hoppas jag att Thorssons efterföljare tycker som han gjorde. Då vet ni hur ni skall trycka när det blir votering. Man skulle kunna åberopa en lång rad forskare och historiker som helt dömer ut argumentet att Guadeloupe var kungens privata egendom och att den årliga ersättningen som följd därav måste betalas ut. I utskottets betänkande i år hänvisar man till den utredning som statsutskottet föranstaltade om 1957. Jag har tittat på den en smula och kan inte finna att den är särskilt imponerande. Utskottet engagerade 1957 fil. dr. Ingel Wadén för att få material. Wadéns material inskränkte sig till ett referat av den tidigare långa diskussionen. För egen del tillade Wadén att hänsyn måste tas till ”det förhållandet att Karl Johan var miljöskadad såsom tidigare chef för en Napoleons krigsförvaltning och att det för 150 år sedan var praxis att furstarna hade tillgång till fonder som bl.a. användes till ”löneförstärkningar” åt relativt lågt avlönade tjänstemän”.

Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionen 217.

Herr talman! De båda tidigare talarna har här i talarstolen ådagalagt ett visst historiskt intresse genom att gå tillbaka till en händelse som ägde rum år 1814. Jag tänker på freden i Paris då Frankrike efter Napoleons första fall återfick ögruppen Guadeloupe, som genom en traktat mellan England och Sverige ett år tidigare hade tillfallit den svenske konungen. Sverige kompenserades vid freden i Paris för förlusten av Guadeloupe med ett belopp på 24 miljoner franska francs. Halva avkastningen av detta belopp utgör den s.k. Guadelouperäntan, som årligen tillfaller hans majestät konungen. Det här beloppet var ursprungligen 200 000 riksdaler banco och är i dag 300 000 kr. Det utgör, vilket också statsutskottet år 1815 påpekade, en mycket låg ränta. Huruvida Guadeloupe, och därmed den kontanta ersättningen för denna ö, är att betrakta som svenska statens egendom eller kungahusets enskilda tillhörighet är mycket svårt att avgöra, och jag tänker inte här från talarstolen uttala mig i den frågan. Formuleringarna i Stockholmstraktaten är besvärliga, och samtiden hade delade meningar om huruvida det här var fråga om en kungahusets personliga tillhörighet eller ej. Därefter har en omfattande diskussion ägt rum. Någon domstolsprövning av spörsmålet har aldrig skett, och frågan får därmed från rättslig synpunkt betraktas som öppen. Spörsmålet om äganderätten till Guadeloupe har nu övergått till den historiska vetenskapen. Jag tycker att motionärerna i och för sig är värda erkänsla för det intresse som de har visat för ett historiskt-vetenskapligt problem, och jag hoppas att det ådagalagda intresset också kommer att manifesteras, t.ex. vid behandling av anslag till historisk och humanistisk forskning. Nu gäller dagens ärende förvisso inte vare sig anslagen till historisk forskning eller den rent vetenskapliga frågan om vad som faktiskt utspelade sig 1814 i Paris och 1815 i Stockholm. Vad kammarens ledamöter har att ta ställning till är två motionsyrkanden om en förutsättningslös och allsidigt sammansatt statlig utredning med syfte att fastställa vad som faktiskt förevarit. Historisk-vetenskapliga problem brukar ju inte dryftas av offentliga utredningar. Redan av det skälet tycker jag det finns anledning att avvisa motionsyrkandena. Jag vill tillägga att det nödvändiga grundmaterialet för ställningstagande till frågan om den till konungen utgående räntan har redovisats av statsutskottet i dess utlåtande 1957, nr 177, särskilt i den i betänkandet intagna bilagan av dr Ingel Wadén till vilken intresserade hänvisas. Något nytt utöver vad statsutskottet då anförde har varken talarna eller motionärerna tagit fram, och det finns inte heller någonting nytt i den bok som man har hänvisat till i debatten. Med det sagda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets Nr 117

Herr talman! Först vill jag återigen yrka bifall till vpk-motionen och hänvisa till att det är 70 år sedan Thorsson första gången tog upp frågan här i riksdagen. När utskottets talesman försöker klara utskottets penibla situation —om jag får uttrycka mig på det sättet — så hänvisar han i likhet med vad som står i utskottsbetänkandet till 1957 års utlåtande från statsutskottet. Men detta utskott hade faktiskt ambitionen att göra en utredning, och det är riktigt att man då hade engagerat fil. dr. Ingel Wadén som inte stod till tjänst med något ohederligt utlåtande. Han hänvisade till en annan historiker, som fantiserat om kunglig statlig samäganderätt till ersättningssumman på 24 miljoner pariserfrancs, som Storbritannien ställt till förfogande. För egen del anförde denne expert — som statsutskottet hade engagerat 1957 —att han ansåg att Karl Johan var miljöskadad därför att han varit krigsförvaltare under Napoleon. Vidare framhöll han att furstligt rofferi och mutförfarande var praxis under det begynnande 1800-talet. Detta är allt vad statsutskottet år 1957 skulle stödja sig på. Och det är detta ni kommer tillbaka med i år. Men ni har ju ingenting på fötterna, om jag får tala stockholmska. Hade utskottet varit konsekvent hade motionen bifallits. Någon egen expertis för sitt utlåtande har finansutskottet inte anlitat, och då inställer sig osökt frågan: Litar finansutskottet på sin egen kompetens? Hur långt sträcker den sig? Och hur mycket vet utskottet om senare tiders forskning? Sten Sjöberg har i sin bok levererat material från det engelska parlamentet som tidigare inte varit publicerat. Och av detta material framgår klart att britterna den gången skänkte ön till Sverige för att Sverige skulle ställa upp i kriget mot Napoleon — det var ingen personlig gåva till Karl Johan. Det är klart att man gärna i dag vill lägga svampen på. Om ön den gången ägdes av kungahuset eller ej är mycket svårt att avgöra, säger herr Molin; ur rättslig synpunkt är det en öppen fråga. Ja, så kan man naturligtvis säga i dag. Men ändå är det den reaktionäre biskopens utlåtande och kamp 1908 som ligger till grund för ert ställningstagande i dag, 70 år efteråt. Så enkel är hela frågeställningen. Beträffande historisk och humanistisk forskning har vi från mitt parti aldrig ställt oss avvisande i det fallet — snarare tvärtom. Låt mig ta ett exempel. Det kan anföras många. Det sägs att Gustav Vasa när det gällde blandekonomin — hans egen och landets — var en större plåga än Karl Johan. När Gustav Vasa på sin tid lade beslag på samernas mark i Norrland — det var fråga om alla de obebyggda områdena i norr — förklarade han att dessa bygder hörde Gud och oss till och ingen annan. Men därför kan ju ingen påstå — det gjorde inte heller Gustav Vasa — att det var hans egen privata egendom. Karl Johan — och det är honom man försvarar i dag — var en ännu större skojare än Gustav Vasa. förening. Jag kom att tänka på det i sammanhanget — när vi talar om Gustav Vasa, detta lands störste bondeplågare. Låt mig nu anföra vad man från böndernas sida säger om Gustav Vasa: ”En av de främsta folkledare vårt land någonsin ägt. Sällsynt förmåga nå kontakt med de breda folklagren.” Ja, det var tydligen när han slog ihjäl bönderna och Nils Dacke. ”Flitig brevskrivare. Drastisk humor.” Möjligen var det då han satte Dackes huvud mot trästolpen i Kalmar. ”Praktiskt begåvad. Skicklig jordbrukare. Sinne för affärer.” Ja, minsann. ”Glad och skämtsam. Älskade sång och musik. Regerade 1523-1560. Gustav Eriksson Vasa var hans namn.” Detta gör de svenska bönderna reklam för i dag. De tänker inte alls på sina anfäder. Drottning Kristina får jag vänta med till senare. Min taletid tycks vara ute.

Herr talman! Herr Molin säger att det egentligen är fråga om en mycket låg räntesats. Men det har blivit ganska mycket pengar under årens lopp — 48 milj.kr. Det är ju inte att förakta, särskilt inte nu när man talar om bristande resurser i statskassan. Wadéns utredning, som nämns i sammanhanget, var verkligen mera refererande än utredande. Jag finner nog att man 1957 ställde sig på lika bräcklig grund som i dag. Då försvarades ju det kungliga handlandet bl.a. med att det var frukten av en miljöskada. Men mot Wadén skulle man kunna åberopa en lång rad forskare och historiker. Vi har den populärhistoriske författaren Arvid Ahnfelt som i slutet av 1800-talet i ett stort historiskt arbete kritiserade Karl Johan för agerandet i frågan. Sedan kom historikern Oskar Alin, som granskade affären och med lika stor bestämdhet hävdade att Guadeloupe avträtts till Sverige och inte till kungen. Han kunde också originellt nog åberopa uttalanden av medlemmar i 1815 års statsrådskrets. År 1923 tog historikern Sam Clason i ett arbete om Karl XIII och Karl XIV Johan, som ingår i Sveriges historia till våra dagar, upp frågan. Han utdömde lika bestämt argumentet att Guadeloupemedlen var kungahusets privata egendom. Ett ännu grundligare arbete utfördes av professor Torvald Höjer, som i boken Carl XIV Johan fullständigt utdömer kungens, som han skriver, skojaraktiga metoder och konstaterar att kungahusets anspråk ur juridisk synpunkt är föga grundat. Men ingen, om man inte är miljöskadad av den monarkistiska andan, kan tycka att den här affären har gått rätt till och att dess konsekvenser fortfarande skall gälla i denna dag. Jag skulle kunna gå så långt att jag t.o.m. säger att det, även om det aktstycke som uppgjordes för 170 år sedan var helt juridiskt riktigt och bindande, väl ändå inte kan vara befogat att vi i dag, år 1978, skall betala det nuvarande kungahuset 300 000 kr. i enlighet med rikets ständers underdåniga skrivelse av den 2 augusti 1815. Nu är det dessutom fråga om ett juridiskt mycket tvivelaktigt aktstycke, och det gör det ännu angelägnare att man vidtar åtgärder för att avskaffa denna ytterligare subvention till vårt i övrigt så dyra kungahus.

Herr talman! Det är litet oklart vad herrarna från de båda kommunistiska partierna egentligen vill göra finansutskottet ansvarigt för i dag. Om det skulle förhålla sig på det sättet att kronprins Karl Johan faktiskt mutade statsrådet 1815, kan inte finansutskottet år 1978 ta ansvar för det. Vi kan rimligen inte heller ta ansvar för vad det på mjölkpaketen står om Gustav Vasa. Vad vi har att ta ställning till är faktiskt två motionsyrkanden, där det begärs att det skall tillsättas en statlig utredning för att klarlägga ett visst historiskt förlopp. Jag har sagt att vi inte brukar använda statliga utredningar till sådant. Statliga utredningar skall inte utreda historiska förlopp och skall icke försöka fastställa eviga sanningar. Får jag sedan bara göra det lilla tillägget, med anledning av att båda herrarna åberopar Sten Sjöbergs bok, att jag tycker att ni skall låta ert historiska intresse kompletteras med kännedom om en viktig bit av den historiska vetenskapen, nämligen det som man brukar kalla för källkritik. Den innebär att man inte enbart skall tro på en källa utan skall försöka komplettera de uppgifter som man vill använda hos olika uppgiftslämnare. Det är innebörden av begreppet källkritik i modern historievetenskap. Däremot är den sortens källkritik förvisso inte något inslag i den kommunistiska historievetenskapen, och det har också detta lilla meningsutbyte bevisat.

Herr talman! Björn Molin säger att finansutskottet inte kan göras ansvarigt för det gamla avtalet från 1800-talet. Nej, det är klart, men dagens finansutskott skulle möjligen kunna göras ansvarigt för att det inte gör skymten av ansträngningar för att på något sätt korrigera eller rätta till någonting som i dagens läge måste te sig snett och vint för varje sunt tänkande människa. Jag tycker att det är mera beklämmande att finansutskottet och dess talesman fortsätter att göra dessa underdåniga bugningar för kungahuset. Visst kan man riva upp en gammal överenskommelse, även om man till äventyrs — häpnadsväckande nog — skulle tycka att den var helt korrekt. I en tid då man talar om återhållsamhet på alla områden och då man inte har pengar till än det ena och än det andra skall man alltså enligt Björn Molin fortsätta att slänga ut 300 000 kr. helt i onödan. Jag vill hävda att man har omprövat gamla beslut på betydligt viktigare områden. Men här skall man alltså, trots att man redan har skänkt bort 48 milj.kr., gå vidare med utbetalningar på 300 000 kr. per år i evärdeliga tider eller i vart fall till dess att den museimässiga monarkin ersätts med en demokratisk styrelseform. Jag tycker faktiskt också att det är märkligt att socialdemokraterna i utskottet inte har reagerat. Jag hoppas att bröderna i kammaren har litet bättre omdöme. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att finansutskottets ställningstagande betyder att man ställer sig bakom åsikten att kungahuset har rätt till dessa pengar — en rätt som i så fall grundar sig på en mycket dålig dokumentation. Eftersom jag är historiskt intresserad, och dessutom självfallet republikan, har jag faktiskt försökt tränga in i materialet så långt det var möjligt och idkat vad herr Molin kallar källstudier. Det betyder inte att jag vill göra anspråk på att vara forskare eller expert, men det var då ganska lätt att komma till slutsatsen att det var en synnerligen tvivelaktig affär som hädangångne Karl Johan prackade på svenska folket! Det som den bygger på är traktaten från år 1813, där det heter att man som ett bevis på vänskapen med sinaallierade överlämnar ön åt konungen av Sverige och dess efterträdare på den svenska tronen. Men den formuleringen berättigar ju inte Karl Johans anspråk på personlig äganderätt! Det var helt enkelt den gängse formulering som användes på den tiden kungariken emellan, där konungen framstod som envåldshärskaren och symbolen för nationen. Samma mönster användes då Sverige år 1809 avträdde Finland till Ryssland och när Danmark år 1815 avträdde Norge till Sverige. Exakt samma formulering användes också när Sverige år 1813 avträdde sin del av Pommern till Preussen, men varken kungen eller kronprinsen gjorde anspråk på personlig äganderätt den gången. — Det var alltså inte något fördrag mellan kungar i Sverige och Storbritannien, utan det var ett föredrag mellan två nationer. Den idén slogs f. ö. ihjäl i en senare traktat, från år 1814. Jag menar, herr Molin, att det verkligen inte är att kränka sanningen om man talar om en furstlig svindel. Finansutskottets ansvar för frågan i dagens läge ligger ju däri att man inte gör något försök att rätta till det här.

Herr talman! Utskottets vördade talesman herr Molin säger att man inte skall tro på vad Sten Sjöberg säger i sin bok utan gå till källkritiken. Men nu har faktiskt Sten Sjöberg gjort oss den tjänsten att han har gått till källorna och redovisar denna sin kritik i en mycket läsvärd och lättläst bok, vilken jag rekommenderar samtliga här att läsa — även ni som är rojalister kan ha nytta av den! Att finansutskottet inte kan ta ansvar för vad som hände för många år sedan kan i och för sig vara riktigt, men utskottet kan väl åtminstone ta ansvaret för den fråga som är uppe till behandling i dag och ta ställning till vårt yrkande i motionen — det är ju det vi diskuterar. Den servila attityd till kungahuset som har visats bådar inte särskilt gott, i synnerhet som finansutskottet anser sig vara så förnämt att man inte behöver någon sakkunskap alls när man skriver det korta betänkandet på 17 rader, under det att statsutskottet år 1957 ägnade denna fråga lika många sidor. Det verkar som om man blir alltmer nonchalant undan för undan och tänker att kungahuset sitter särskilt starkt i Sverige, i synnerhet nu sedan kvinnlig tronföljd införts. Penningrullningen till familjen Bernadotte kommer att fortsätta. I själva verket kommer ”skulden” aldrig att kunna betalas så länge den familjen sitter kvar på Sveriges tron. Karl Johan, som enligt samtida bedömare ansågs vara en stor skojare och svindlare, fick under den tidigare socialdemokratiska regeringens tid och med Krister Wickman som chef för riksbanken sin bild på den svenska tusenkronorssedeln — en underdånig inkilning hos den nuvarande kungen, som har den tidigare korpralen Karl Johan till anfader. Karl Johans bild på tusenkronorssedeln kan ju också minna om att 300 dylika tusenkronorssedlar måste det svenska folket årligen betala till kungahuset. Men jag tror inte att den dåvarande regeringen och riksbankschefen tänkte så långt. Det var nog det tidigare alternativet som var avgörande för att man placerade den kungens bild på tusenkronorssedeln. Jag lovade att innan jag slutar säga några ord om drottning Kristina. Men jag tog upp Gustav Vasa i anslutning till att dessa två, Karl Johan och Gustav Vasa, har jämförts — båda två var ju stora skojare. Nu har svensk kungahistoria inte bara handlat om att man har försnillat pengar — det har varit en bloddrypande historia så länge det har funnits kungar i detta land. Det är en unken luft som kommer ur de svenska kungarnas historia. Antingen mördar de varandra eller också mördar folket dem eller också förgiftar de varandra. Det är ärorik svensk kungahistoria, det. Drottning Kristina använde slavsystemet i Sverige när silvergruvan upptäcktes i Nasafjäll. Det har sagts att det fanns varken trälar eller slavar i Sverige, men under hennes tid fanns det. Och där säger samma boendekooperation någonting som jag vill citera: ”Vid 18 års ålder, 1644, övertog hon styrelsen av landet. Sin fars lysande begåvning hade hon ärvt men också sin mors oroliga sinne och nyckfulla lynne. Hon hade ”ett omåttligt begär att veta allt”. 1654 nedlade hon sin krona och for till Rom. Den tro för vilken fadern gått i döden övergav hon. Kristina var hennes namn.” Men äras skulle hon in i det sista.

Herr talman! Det finns säkert i s.k. kristider betydligt flera fall där lagar missbrukas än där lagar utgjort hinder för nödvändiga åtgärder. Därför har vi från vpk hävdat att även en lag som möjliggör ransonering i speciella situationer måste vara förbunden med så bestämda villkor att den inte kan missbrukas. När det gäller ransoneringslagsutredningens förslag har också en ganska enstämmig remissopinion betonat att exempelvis en inhemsk facklig stridsåtgärd inte kan anses vara sådan utomordentlig händelse som får föranleda regeringen att sätta ransoneringslagen i tillämpning. Till denna uppfattning ger också föredragande statsrådet sin anslutning, men han gör ett tillägg som vi finner vara ett allvarligt avsteg från denna begränsning av vad som bör avses med utomordentlig händelse.

När uppstår en allvarlig krissituation? Det skall alltså regeringen bedöma. Det ligger nära till hands att befara en godtycklig bedömning när inte klara regler finns. Handelsministerns uttalande bör också ses mot bakgrund av hans starka betoning av ”att kraven på snabbhet och effektivitet väger så tungt att regeringen bör ha möjlighet att sätta lagen i tillämpning i samtliga de situationer då lagen kan tillämpas.” Effektiviteten har, herr talman, fått utgöra täckmantel för många typer av inskränkningar. Därför finns det anledning att se kritiskt på det framlagda lagförslaget och motiveringarna till det. Men regeringens beslut skall underställas riksdagen, kanske någon invänder. Det skall ske inom en månad från det föreskrift rörande ransoneringslagens tillämpning utfärdats. Men det finns också ett viktigt undantag. Om riksmöte ej pågår gäller att beslutet skall underställas riksdagen inom en månad från början av närmast följande riksmöte. Detta ger regeringen vittgående fullmakter utan riksdagen hörande, särskilt vid tidpunkt då riksdagen normalt inte sammanträder. Försvarsutskottets hänvisning till grundlagens bestämmelser om att finansoch skatteutskotten i vissa skattefrågor får besluta på riksdagens vägnar under tid då riksmöte ej pågår ändrar inget i sak. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi funnit att den föreslagna lagen ger regeringen vittgående befogenheter. Både tolkningen av i vilka situationer regeringen bör få sätta lagen i tillämpning och riksdagens ställning vid lagens tillämpning är alltför vaga. Vi menar att en klarare precisering är nödvändig såväl i fråga om begreppet ”annan utomordentlig händelse” som i fråga om riksdagens medverkan vid lagens tillämpning. Av dessa skäl har vi yrkat avslag på lagförslaget såsom det utformats i propositionen. Försvarsutskottet har i sitt betänkande på intet sätt skingrat tveksamheten inför förslaget. Utskottets åberopande av att handelsministern i samråd med justitieministern funnit att lagrådets påpekanden om behovet av bättre överensstämmelse mellan detta lagrum och regeringsformen övertygar inte. Det ger snarare en känsla av att regeringsformen skall anpassas till ransoneringslagen än tvärtom. Utskottet skriver nämligen att ”vad lagrådet har anfört kan tas upp till övervägande i samband med att vissa bestämmelser i RS ses över inom justitiedepartementet”. Försvarsutskottet duckar för varje saklig invändning mot förslaget till ransoneringslag och godtar detsamma. Vi kan inte godta förslaget, mot bakgrund av vad jag här anfört, i det skick det föreligger. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till motionen 1045.

Herr talman! Nils Berndtson har här sagt att han vill ha en klarare precisering vad gäller riksdagens medverkan vid ransoneringslagens tillämpning. Under krig och andra krislägen uppstår i regel knapphet på förnödenheter av olika slag. Då måste samhället ha möjligheter att gripa in för att minska skadeverkningar. Ett sådant ingripande måste ske snabbt för att få avsedd verkan. Av detta följer att riksdagens beslut inte alltid kan avvaktas, hur önskvärt det än i och för sig kunde vara, Om detta är vi i utskottet helt ense. Riksdagens inflytande måste dock säkerställas i största möjliga mån. En av erfarenheterna från de försörjningssvårigheter som av olika anledningar förekom i början av 1970-talet är att den allmänna ransoneringslagen behöver ses över. Förslaget till ny ransoneringslag bygger i väsentliga delar på allmänna ransoneringslagen. Bestämmelserna har kompletterats i olika avseenden för att skilda typer av försörjningskriser skall kunna bemästras utan att man behöver tillgripa särlagstiftning. Den föreslagna ransoneringslagen avses kunna tillämpas om riket kommer i krig eller är i krigsfara men också om det till följd av krig eller krigsfara som rått eller till följd av annan utomordentlig händelse föreligger knapphet eller betydande fara för knapphet inom riket på förnödenhet av vikt för totalförsvaret eller folkförsörjningen. Nils Berndtson hävdar att den möjlighet som handelsministern vill hålla öppen för regeringen att i mycket speciella undantagsfall tillämpa ransoneringslagen i samband med vilda strejker vidgar regeringens fullmakter på ett betänkligt sätt. Vi i utskottet delar inte den meningen. Vild strejk kan få konsekvenser som i samhällets intresse måste kunna mötas med åtgärder av det slag som ransoneringslagen syftar till. Men som handelsministern också framhåller skall det i sådant fall vara fråga om en allvarlig krissituation. Vi vill i utskottet betona, vilket f.ö. handelsministern framhållit, att regeringen självfallet alltid bör inhämta riksdagens samtycke innan ransoneringslagen sätts i tillämpning, om detta kan ske utan olägenhet. Om regeringen anser sig behöva utnyttja bemyndigandet att sätta regler i ransoneringslagen i tillämpning är ett år den längsta giltighetstiden för varje sådan föreskrift, utom beträffande krigsfara. Vi i utskottet räknar med att det för inre kris inte kommer i fråga att regeringen föreskriver om längre giltighet än sex månader.